Herr talman! Maj månad har varit sällsynt blöt och kylslagen och något dämpat våra vårkänslor. chefredaktörer inom A-pressen utgör förvisso inget undantag i det sammanhanget. Pressklippen talar sitt tydliga språk. Medan gemene man mest klagat över väder och vind, har de-socialdemokratiska veropen mest gällt de poliska vindarnas nyckfullhet för en minoritetsregering. I tre veckor, med avstamp den 1 maj har vi begåvats med uttalanden och debattartiklar från ledande socialdemokrater, som öst sin galla över de borgerliga partiernas påstådda sabotage av den socialdemokratiska regionalpolitiken. Majoriteten av arbetsmarknadsutskottet har enligt dessa uttalanden berövat industriministern, och givetvis regeringen i dess helhet, dess mest verkningsfulla instrument mot regional obalans. Regeringen står nu enligt dessa pressuttalanden utan verkningsfulla instrument mot regional obalans — regioner med problem kommer inte att få den hjälp som de behöver. Det är bilden som tonar fram, distribuerad via den socialdemokratiska propagandaapparaten. Herr talman! Vad är det då som till den milda grad gjort industriministern så upprörd och som föranlett dessa mer eller mindre grundlösa beskyllningar och gravt felaktiga påståenden? Som jag ser det är det i huvudsak ett par saker i utskottets behandling av regionalpolitiken som upprör den vanligtvis så älskvärda industriministern, som tydligen ännu inte hunnit infinna sig i kammaren. Först och främst har en majoritet, bestående av utskottets moderater, centerpartister, folkpartister och vpk-ledamöter, avvisat propositionens förslag om att ospecificerat ställa ett förslagsanslag om 300 milj.kr. till industriministerns förfogande under en treårsperiod, att användas för infrastrukturella satsningar. Vidare har utskottsmajoriteten räknat upp det s.k. länsanslaget med 200 milj.kr. från 488 till 688 milj.kr. Dessa pengar skall användas för lokala och regionala utvecklingsprojekt i länen. Det är uppenbart dessa två saker som har gjort industriministern och de socialdemokratiska kommentatorerna så utomordentligt upprörda. Man har talat om regionalpolitisk avlövning och att de andra partierna saknar intresse för regionalpolitiken. Herr talman! Jag vill mycket klart markera att det definitivt inte rör sig om någon regionalpolitisk avlövning. Tvärtom, vill jag påstå, och det vill även utskottsmajoriteten påstå. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom en uppräkning av länsanslaget med 200 milj.kr. Det innebär i klartext att länen under den treårsperiod som regeringen räknar med totalt kommer att tillföras ytterligare 600 milj.kr. utöver vad som hade tillförts dem, om regeringen hade låst anslaget på 488 milj.kr. Majoritetsförslaget innebär 600 milj.kr. utöver vad regeringen föreslår. Som motiv för majoritetens förslag att höja länsanslaget med 200 milj.kr. vill jag gärna citera vad utskottsmajoriteten anfört: ”Utskottet delar uppfattningen i motionerna att det är motiverat med en uppräkning av anslaget till regionala utvecklingsinsatser. Med hänsyn till att de regionala balansproblemen förvärrats påtagligt framstår det som närmast anmärkningsvärt att regeringen föreslår oförändrade medel för ändamålet. Enligt utskottets mening finns det ute i regionerna ett stort antal uppslag som bör utredas ytterligare eller kan förverkligas med hjälp av erforderliga medel. Särskilda insatser bör göras bl.a. för att stimulera utvecklingen på landsbygden. Sådana satsningar förutsätter en kraftfull utökning av länsanslaget. Utskottet föreslår mot den angivna bakgrunden att anslaget till regionala utvecklingsinsatser m.m. räknas upp med 200 milj.kr. till 688 milj.kr. för nästa budgetår. Den föreslagna nivån på anslaget bör göra det möjligt att nya initiativ tas för att vända utvecklingen i utsatta län och regioner, dvs. främst skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige.” I den agitation som socialdemokraterna under de senaste veckorna fört ingår också att de förhöjda länsanslagen inte kommer de verkligt behövande regionerna till del. Man kan exempelvis få läsa: ”Nu tvingas vi sprätta ut pengar litet överallt”, som någon socialdemokrat uttryckte sig för några dagar sedan. Nu vill jag fråga industriministern, som just inkommit i kammaren: Vad i utskottets skrivningar kring de förhöjda länsanslagen ger belägg för att utskottsmajoriteten vill ”sprätta pengar litet överallt” och att inte behövande regioner — det norrländska inlandet, Bergslagen och sydöstra Sverige — skulle kunna få en rimlig tilldelning? Det skulle vara intressant att framöver få höra industriministerns kommentar till detta. Utskottet skriver också — det kan finnas skäl att till kammarens protokoll notera detta: ”Utskottet anser för sin del att anslaget till regionala utvecklingsinsatser m.m. på sikt bör i sin helhet fördelas till länen. Under innevarande budgetår har drygt 40 milj.kr. avsatts för centrala konsultoch utredningsinsatser samt för teknikoch kunskapsspridning. Med hänsyn till de projekt och aktiviteter som pågår och planerats bör för nästa budgetår högst 40 milj.kr. användas för sådana centrala insatser. Återstoden, dvs. 648 milj.kr., bör följaktligen fördelas på länen vilket innebär att hela tillskottet på anslaget kommer länen till del.” Herr talman! Det som uppenbarligen mest har upprört industriministern, regeringen och övriga som har instämt i veropen och klagokören är att utskottsmajoriteten har ställt sig avvisande till att ge industriministern ett ospecificerat anslag på 300 milj.kr. för infrastrukturella satsningar. Här finns en lång rad citat som skulle kunna användas, men jag skall bara nämna något. I Arbetarbladet den 5 maj kunde man läsa: ””Politiskt taktikspel”, utbrister industriministern, ”man tar inte de regionala problemen och regionalpolitiken på allvar ”. Herr talman! Med förlov sagt är ju detta kvalificerat nonsens! Alla partier är överens om att de regionala balans/obalansproblemen är besvärliga och inger oro. De olika partierna har på skilda sätt i motionsform redovisat hur man uppfattar dessa problem och hur man vill försöka lösa dem på kortare och längre sikt. De regionala obalansfrågorna är definitivt inte betjänta av den erbarmliga agitation som vi under de senaste veckorna fått smakprov på. Åtminstone trodde man ju att landets industriminister både kunde och borde höja sig något över den debattnivån. Jag hoppas att han i kammaren i dag ger prov på den resning av debatten som behövs och på något sätt kommenterar den debatt som har förekommit i tidningarna de senaste tre veckorna om den = Prot. 1986/87:128 regionalpolitiska avrustning som han beskyller utskottsmajoriteten för att 21 maj 1987 vilja förespråka. Då utskottet har sagt nej till ett ospecificerat anslag om 300 milj.kr., innebär ju inte detta att vi förnekar behovet av satsningar på en bättre infrastruktur. Vi är fullt medvetna om att detta behövs. Vad vi principiellt vänder oss emot är att riksdagen, utan att få preciseringar, skall säga ja till en klumpsumma på 300 milj.kr. Moderata samlingspartiet har i en kommittémotion, A448, och även i en motion som bär mitt eget signum, A469, markerat mycket klart att vi tycker det är angeläget att dessa infrastrukturella satsningar kommer till stånd, och att man bygger upp goda strukturer och nätverk runt omkring oss i landet. Vi har specificerat och redovisat investeringar för 345 milj.kr. Om man skall räkna hårddraget är det alltså 45 milj.kr. mer än vad industriministern har föreslagit i budgetpropositionen. Vi har föreslagit ytterligare 150 milj.kr. till väginvesteringar, 150 milj.kr. på den högre utbildningen, varav 60 milj.kr. för att de regionala högskolorna skall kunna utvecklas i samverkan med regionernas näringsliv, samt 45 milj.kr. på bättre flygförbindelser runt omkring i landet — utomordentligt angeläget inte minst för det norrländska inlandet. Vi är alltså inte motståndare till några som helst infrastrukturella satsningar, men vi tycker det är rim och reson att de redovisas inför riksdagen och att riksdagen kan ta ställning till dem. Mycket snarlika tankar för utskottets majoritet fram, och jag tillåter mig att ännu en gång citera utskottets texter: ”Utskottet ifrågasätter inte behovet av att förbättra infrastrukturen och allmänt förstärka näringslivets förutsättningar i de prioriterade regionerna. Tvärtom kan det enligt utskottets mening komma att behövas större belopp för detta ändamål under de närmast följande åren än vad regeringen begärt. Enligt utskottets uppfattning bör emellertid de insatser det här är fråga om normalt anvisas via de ordinarie anslagen under resp. huvudtitel. Industriministern har för övrigt också själv i budgetpropositionen redovisat de insatser av regionalpolitisk betydelse som föreslås på olika politikområden. Det framstår enligt utskottets mening som angeläget att riksdagen får ta ställning till viktiga infrastrukturella satsningar. Regeringen bör sålunda på sedvanligt sätt snarast återkomma till riksdagen med förslag om särskilda insatser av detta slag.” Herr talman!

Det borde ju inte vara omöjligt, herr talman och herr statsråd, att med det goda samarbete som bl.a. finns inom den beramade statssekreterargruppen stämma av de behov som finns inom de olika departementens områden för att på det sättet få en balanserad regional utveckling med bättre infrastrukturella satsningar. Herr talman! Det finns en uppenbar risk att dagens diskussioner kommer 1 att handla om de uppgörelser som har skett i utskottet och kanske en och annan överton som har förekommit under de gångna tre veckorna med anledning av detta. Det vore olyckligt om sådant kommer att helt dominera kammarens debatt i dag, så att inte sakfrågorna finge en vettig belysning. Jag vill ägna avslutningsdelen av mitt anförande åt några sakfrågor som vi från moderat sida tycker är utomordentligt angelägna. Debatten har under senare tid kommit att fokuseras till storstädernas, speciellt huvudstadsregionens, kraftiga expansion. Denna har ställts mot den rakt omvända utvecklingen i bl.a. Bergslagen och Norrlands inland och sydöstra Sverige. Frågan har gällt: Kan man dämpa utvecklingen i huvudstadsregionen och få motsvarande utveckling överflyttad till andra regioner, och hur skall man i så fall bete sig? Uppenbarligen finns det förespråkare inom socialdemokratin som är öppna för olika former av ”straffbeskattning av näringslivet” i huvudstadsregionen. I en mycket generöst uppslagen artikel i Göteborgs-Posten den 18 maj kan man läsa att socialdemokraternas regionalpolitiska expert i riksdagens arbetsmarknadsutskott kräver en ”straffskatt för företag som vill etablera sig i storstadsområdena”, alltså både Stockholm, Göteborg och Malmö. Det framgår inte klart av artikeln vad som skall gälla Lund, Linköping och Umeå; det finns anledning att utveckla detta under dagen. Enligt samma artikel hade socialdemokraterna hoppats på en kompromiss om regionalpolitiken med folkpartiet. När nu dessa förhoppningar grusats, vill samma expert att regeringen kommer igen med nya förslag om bättre styrmedel. Enligt denna mycket initierade källa lär industriministern inte vara främmande för att införa en straffskatt om nuvarande åtaganden slår slint. Även höjd arbetsgivaravgift på storstadsetableringar uppges industriministern vara beredd att överväga. Med andra ord: de nuvarande regleringarna av byggarbetsmarknaden i Stockholm skulle kompletteras med ytterligare insatser. Regleringar föder regleringar och skapar nya problem. Jag vill fråga industriministern: Har den initierade källa som refereras i artikeln rätt? Är det sådana planer som finns i regeringskansliet, och kan Storstockholmsregionen förvänta sig nya, intressanta och kreativa straffbeskattningar på utvecklingen, som gör att internationella företag drar sig från Stockholmsregionen och att byggandet går i stå? Industribyggandet händer det mindre med, och bostadsbyggandet lika litet med. Det vore utomordentligt intressant för kammaren, och säkert för många ute i landet, att få höra industriministern avisera dessa planer som den s.k. säkra källan har god insyn i. Från moderat sida ställer vi oss avvisande till detta sätt att lösa regionala utvecklingsoch balansproblem i Sverige. Vår utgångspunkt är att om man av något skäl vill dämpa den totala tillväxten i huvudstadsregionen, så gäller det att skapa sådana betingelser inom andra regioner att företrädare för olika verksamheter finner dessa regioner vara intressanta lokaliseringsalternativ. På så sätt kan man också skapa bättre förutsättningar för de verksamheter som definitivt behöver vara lokaliserade i storstaden och ofta har mycket starka internationella kopplingar. Då får man en ännu bättre total nationell tillväxt. Detta är för övrigt tankar som förts fram i andra sammanhang av dem som har fördjupat sig i studier kring storstadsproblemen. Herr talman! Moderata samlingspartiets grundläggande idé är att genom så generell politik som möjligt skapa förutsättningar för bästa möjliga tillväxtbetingelser i landets olika delar. Dessa förutsättningar varierar högst avsevärt. I det förhållandet ligger både problem och möjligheter. En generell nationell politik måste kombineras med lokala och regionala initiativ, sprungna ur gedigen kunskap och insikt om olika projekts utvecklingsförutsättningar. Denna insikt finns ofta allra bäst hos enskilda entreprenörer ute i landet. Från moderata samlingspartiets sida har vi under flera år också mycket klart uttalat behovet av en helhetssyn på de regionala utvecklingsfrågorna. Vi har pekat på en mängd faktorer som direkt och indirekt påverkar den regionala utvecklingen. Beslut inom offentlig sektor, inom näringsliv och organisationer, och självfallet beslut av individer och enskilda hushåll — alla dessa beslut bildar tillsammans ett rumsligt mönster. Jag skall i all korthet peka på några konkreta områden som vi anser vara helt centrala när det gäller att planera och investera för en bättre regional infrastruktur. För det första behövs god tillgänglighet i en region. Det gäller för persontransporter, godstransporter, transport av information via dataoch telesystem. Jag kan i detta sammanhang säga att vi med stor oro ser på de diskussioner som gäller framtida flygförbindelser med Stockholm. Det är avgörande för olika regioners utveckling att ha goda kommunikationer med storstaden. Regeringen borde fundera utomordentligt allvarligt på det kloka i att börja förverkliga en flygplats i södra Stockholm. De fördelar man fick genom att utnyttja Arlanda för inrikesflyget gav stora fördelar för hela det svenska flyget och därmed också för möjligheterna att kommunicera med andra delar av Sverige. Problemet med den inomregionala balansen i Stockholm är inte primärt ett Stockholmsproblem utan ett problem som rör hela Sverige, eftersom Stockholm är huvudstad i Sverige. För det andra behövs det ute i regionerna en hög kompetensoch kunskapsnivå. Sverige är ett litet land, och vårt välstånd bygger i stor utsträckning på att vi ligger i frontlinjen när det gäller teknisk utveckling av produkter och tjänster. I ett litet land kan vi bara producera en liten del av kunskapsmängden själva, och vi är beroende av en stor kunskapsimport. Det förutsätter att vi har stor öppenhet över gränserna. Men det förutsätter också att man ute i regionerna får tillgång till denna kunskapsimport. Jag tror att en av de stora och viktiga uppgifterna när man bygger upp en infrastruktur ute i regionerna är just att skapa ett nätverk, ett system som innebär att man kan importera kunskap och kompetens på olika sätt och omvandla och distribuera kunskapen i regionen och dess näringsliv, till olika berörda intressenter. I den rollen tror jag att framför allt den regionala högskolan kommer att ha sin största uppgift framöver — kanske inte när det gäller att producera kunskap men när det gäller att importera, omvandla och distribuera kunskap ute i regionen. För det tredje är det viktigt med en bred och allsidig arbetsmarknad. Utan en sådan kommer regionens näringsliv att ha svårigheter att rekrytera arbetskraft. Andra talare från moderata samlingspartiet kommer att beröra dessa frågor längre fram, och därför tänker jag inte närmare gå in på dem. Moderata samlingspartiet har i sina motioner redovisat olika tänkbara förslag för att lösa dessa frågor. Vi tror att det behövs en mängd olika åtgärder för att underlätta ”tandemrekrytering”, när både man och kvinna behöver ha ett bra arbete för att familjen skall kunna flytta. För det fjärde behövs ett varierat fritidsoch kulturutbud ute i regionerna. Vi är övertygade om vikten av att man ser till att de statliga kultursatsningarna kommer andra delar av landet till godo och inte koncentreras till ett fåtal regioner. För det femte krävs ett rimligt kostnadsläge och ett rimligt skattetryck. Vi är övertygade om att ett onormalt högt kommunalt skattetryck dämpar intresset för etablering i regionen. Det är också helt uppenbart att ett rättvist offentligt transfereringssystem underlättar för framför allt små kommuner att ha ett rimligt skattetryck. De specialdestinerade statsbidragen har ju egentligen en omvänd regional profil och försvårar för små kommuner att ha ett rimligt skattetryck. Vi tycker att det är bra att det via ERU tas fram ett material som kan ligga till grund för överväganden i den kommande regionalpolitiska utredningen. För det sjätte är det viktigt med en kreativ miljö. Vi har av tradition i Sverige varit utomordentligt centralstyrda inom offentlig förvaltning och inom organisationer. Vi behöver mer av avregleringar, så att mångfald och utveckling kan stå i centrum. Vi behöver bryta upp de offentliga vårdoch servicemonopolen, så att skaparglädje och entreprenöranda kan komma fram. Då får många regioner som i dag drabbas hårt av uniforma lösningar, som styrs från Stockholm, en chans att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Då får man regional mångfald och utveckling. Herr talman! Jag har tagit upp ett antal faktorer som vi tror är utomordentligt viktiga för en regions utveckling. När man på lång sikt bygger upp dessa regioner och gör infrastrukturella satsningar är närheten, tillgängligheten, den breda arbetsmarknaden och den kreativa miljön helt centrala frågor. Det måste nu bli en angelägen uppgift för regeringskansliet, om riksdagen biträder utskottsmajoritetens förslag, att komma tillbaka med specificerade önskemål om var man skall göra dessa infrastrukturella satsningar. Med hänsyn till det arbete som enligt uppgift pågår i statssekreterargruppen och i de olika departementen bör det vara möjligt för statsrådet och regeringen att redovisa detta snarast. Det ankommer på regeringen att hålla tempot när det gäller de infrastrukturella satsningarna. Om arbetet fördröjs, så är det regeringen som har ansvaret för att regioner ute i landet inte får del av dessa satsningar. Vill sedan industriministern fördjupa diskussionerna om vilka infrastrukturella satsningar som behövs — utöver den kammardebatt som förekommer då och då — så kan det regionalpolitiska rådet vara ett forum. Intresset för att ha alltför många övningar där har ju inte precis varit överdrivet hittills. Herr talman! Jag har tidigare uttryckt min glädje över att utskottet — Prot. 1986/87:128 enhälligt ställer sig bakom förslaget att beställa en ny parlamentariskt 21 maj 1987 sammansatt regionalpolitisk utredning. Det finns många frågor som bör belysas inför 1990-talet, om vi skall ha en möjlighet att häva vissa obalanser och skapa förutsättningar för andra regioner att utvecklas. Flera angelägna moderata motionskrav kommer då att tillgodoses i denna utredning och i de överväganden som där sker. Med det anförda, herr talman, vill jag yrka bifall till samtliga moderata reservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr industriminister! Regionalpolitiken står inför en nödvändig omdaning. Därför behövs det nya grepp, som innebär en mobilisering för regional balans. Vi kan i dag se ett nytt regionalpolitiskt mönster. Från att ha varit en rörelse från norr till söder är det nu ett ”baksug” från stora delar av Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige, för att nämna några av de mest utsatta områdena. Flyttrörelserna går dessutom från allt flera till allt färre punkter. Folkpartiet lade i sin partimotion i januari ned ett omfattande arbete på att utreda hur regionalpolitiken i det korta men också i det långa perspektivet borde bedrivas. Vi är övertygade om att regionalpolitiken långsiktigt måste lägga större vikt vid mobilisering av resurser. Därför blir områden som utbildning och kommunikationer centrala inslag i en framtida regionalpolitik. Vidare bör stödsystemet mera bygga på generella principer samt på att besluten decentraliseras till regional och lokal nivå. Dagens stödsystem är mycket komplicerat, starkt centraliserat och dessutom svårt att överblicka — något som i sig är ett problem. Med utgångspunkt i dessa principer föreslog folkpartiet en total förstärkning av de regionalpolitiska insatserna. Tyngdpunkten i förstärkningen skulle läggas på länsanslagen. Regeringens förslag innebar att länsanslaget skulle minskas i reala termer. Folkpartiet gick också emot regeringens förslag att avskaffa sysselsättningsstödet i stödområde C, dit bl.a. Bergslagen i hög grad bör räknas. Sysselsättningsstödet är en generell och fin stödform och stämmer väl med vår uppfattning att regionalpolitik som drivs på nationell nivå i ökad utsträckning bör präglas av generella former. Det är dessutom både felaktigt och brist på konsekvens att stöd tas bort från bl.a. Bergslagen samtidigt som regionen härjas svårt av kris. Det är inte god politik att i ett sådant läge minska det regionalpolitiska stödet till Bergslagen. Inför den nya situation som regionalpolitiken står inför, med kraftiga obalanser med storstadstillväxt och utarmning av stora glesbygdsområden, bör hela det regionalpolitiska problemet genomlysas i en bred parlamentarisk utredning. Regionalpolitiken måste breddas till att gälla mer än kostnadssänkande styrmedel, och målet bör vara att skapa kreativa miljöer även utanför storstäderna, att bygga regionalpolitiken på att personliga initiativ underlättats, mindre och medelstora företags etablering och lokal mobilisering av egna resurser. Låt mig först, herr talman, uttrycka en djup tillfredsställelse över att ett 15 enigt utskott har tillstyrkt folkpartiets förslag om en ny parlamentarisk utredning om regionalpolitiken. I utskottsbetänkandet slås fast att det för utredningen blir en väsentlig uppgift att studera utvecklingstendenser i ett längre perspektiv. Det gäller att föreslå rätt inriktning av medelsarsenalen med hänsyn till nya förutsättningar. Sektorssamordning och förenklingar i stödsystemet är väsentliga inslag i en sådan här översyn. Den förra regionalpolitiska utredningen behandlade inte dessa frågor på ett sätt som hade varit rimligt och angeläget. Från oppositionens sida har vi här i kammaren flera gånger framhållit att vi gärna aktivt tar del i arbetet för att komma till rätta med de regionala balansproblemen. Vårt förslag förra året om en parlamentariskt sammansatt kommission avvisades av socialdemokraterna och regeringen. Samtidigt betonade industriministern här i kammaren att han på ett seriöst sätt skulle pröva de uppslag som kommit från olika håll. Sedermera fick det regionalpolitiska rådet parlamentarisk medverkan, och vi hoppades då att industriministern skulle leva upp till sitt tidigare uttalade intresse för våra uppslag och idéer. Jag måste nu, herr talman, konstatera att arbetet i det regionalpolitiska rådet har blivit en stor besvikelse. Såvitt kan bedömas, präglas verksamheten i rådet av trötthet och brist på aktivt engagemang. Några nya grepp av betydelse har inte tagits. Utskottets enhälligt förordade parlamentariska utredning är en bekräftelse på den brist som har präglat kanslihusets förmåga att bedriva regionalpolitik. Den utredning som avslutades 1984 gjorde intressanta analyser av den framtida problembilden, men den kom med få konkreta förslag i syfte att anpassa regionalpolitiken till dessa problem. Den nya utredningen måste vara fri att diskutera åtgärder som ligger utanför den traditionella regionalpolitiken. Det gäller infrastrukturens utveckling, som högre utbildning och kommunikationer. Det gäller också hur stödsystemet skall förenklas och utformas för att stimulera flexibilitet, variation och en bättre sektorssamordning. Dessutom gäller det den roll regionalpolitiken skall spela i förhållande till de allmänna transfereringar som kan påverka regional balans. I de senare kan också innefattas relationer mellan regionalpolitiska åtgärder och t.ex. arbetsmarknadspolitiken. Utskottets eniga ställningstagande ger underlag för sådana breda direktiv, och jag uppmanar industriministern att ge denna utredning chansen att ta sådana grepp och grundligt låta utreda de fundamentala frågor som reses i den nya regionalpolitiska situationen. De övergripande frågorna måste alltså ägnas en betydande uppmärksamhet, och olika uppslag och idéer kan prövas till gagn för den framtida regionalpolitiken. Det betänkande som i dag behandlas är ur många synpunkter annorlunda. Genom att regeringen har tappat initiativet i de regionalpolitiska frågorna står dess partivänner, socialdemokraterna, tomhänta i utskottet. I inte mindre än tio reservationer försöker socialdemokraterna stå på bromsen i det tåg som redan har gått. Utskottets majoritet har stannat för en uppräkning av länsanslaget med 200 milj.kr. Jag konstaterar att nivån därmed ligger närmast folkpartiets alternativ. Vi har därför anledning att vara nöjda även med detta förslag från — Prot. 1986/87:128 utskottets sida. 21 maj 1987 ' Det är viktigt att länsorganen ges större utrymme i regionalpolitiken. Med de nya medlen kan länsstyrelserna förverkliga projekt som omöjliggjorts genom ett oförändrat anslag. Vi vet att uppslagen är många och initiativrikedomen stor ute i länen. Det framgår för övrigt också av de länsmotioner som utskottet behandlar i betänkandet, och det bör vara en självklarhet att vi i riksdagen uppmuntrar och ger vårt stöd till sådana ansträngningar. Det är förvånande, för att inte säga närmast stötande och ett tecken på en betydande politisk okänslighet, att regeringen kommer med förslag som innebär oförändrade länsanslag. Jag vill betona utskottets avsikt att resurstillskottet skall riktas mot utsatta delar av landet, dvs. i första hand skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige. För alla er socialdemokrater som här i riksdagen i motioner har presenterat mängder av uppslag från era resp. län borde det vara omöjligt att rösta för avslag på en uppräkning av länsanslaget, som utskottet föreslår. Herr talman! Utskottet har också tillmötesgått ett krav från bl.a. folkpartiet om att avvisa regeringens förslag om ett nytt anslag för infrastrukturåtgärder. Vi ifrågasätter inte behovet av att förbättra infrastrukturen och allmänt förstärka näringslivets förutsättningar i prioriterade regioner. Tvärtom kan det — som vi skriver i utskottsbetänkandet — komma att behövas större belopp för detta ändamål under de närmaste åren än vad regeringen har begärt. Dessa insatser bör emellertid anvisas via de ordinarie anslagen under resp. huvudtitel. Industriministern har för övrigt själv i budgetpropositionen redovisat de insatser av regionalpolitisk betydelse som föreslås på olika politiska områden. Utskottet har ansett att det är angeläget att riksdagen får ta ställning till viktiga infrastrukturella satsningar. Regeringen bör sålunda på sedvanligt sätt snarast återkomma till riksdagen med förslag om särskilda insatser av detta slag. Nu har man inte kunnat undgå att märka att industriministern har varit både förargad och upprörd över detta utskottets tilltag. Jag vill inte alls utesluta att det på detta sätt kan bli en satsning på infrastrukturinvesteringar som går utöver vad regeringen har föreslagit, men det måste ankomma på regeringen att se till att investeringarna får en regionalpolitisk profil. Den annars så prisade statssekreterargruppen, som skall svara för samordningen, blir nu plötsligt helt tandlös. Jag tror, herr talman, att vi skall försöka ingjuta ett visst lugn i industriministern, så att han litar på att också övriga ledamöter i regeringen känner ett regionalpolitiskt ansvar. Om det nu hade varit så, vilket har antytts, att det funnits avancerade planer för hur de nya medlen skulle användas, kan man undra varför det inte har kommit till utskottets kännedom. Varför teg statssekreterare och departementsrådet vid utskottsutfrågningen? De visste ju att det förelåg motioner med yrkanden om avslag på detta nya anslag. Regeringens förslag om att sysselsättningsstödet bör avskaffas i stödområde C, dit bl.a. stora delar av Bergslagen och nordligaste delen av Dalsland hör, har vi från folkpartiets sida gått emot. Det är obegripligt att regeringen, när ett område drabbas hårt av strukturella kriser och i övrigt har ett kärvt 17 näringspolitiskt klimat, tar bort ett stöd som varit positivt och som i sin konstruktion är en av de bättre stödformerna. Vi hade i utskottet bl.a. en uppvaktning från landshövdingen i Älvsborgs län och företrädare från de nordligaste kommunerna i Dalsland. Det styrkte den invändning som vi i flera motioner har presenterat, och även därigenom går vi emot regeringens förslag. Tyvärr har vi från folkpartiet, för övrigt också från centern, inte fått med oss utskottsmajoriteten på att korrigera regeringens illa valda tilltag att desarmera ett av de bästa medlen i den regionalpolitiska arsenalen. Det är att beklaga att såväl socialdemokrater som moderater i utskottet godkänner detta regeringens missgrepp. I folkpartiets förslag till riktlinjer för en framtida regionalpolitik har vi upprepat det vi har sagt flera gånger under senare år, nämligen att 1980-talets och 1990-talets regionalpolitik måste handla om mobilisering. Vi måste tillåta ökad flexibilitet och bygga politiken på öppenhet för variationer och skilda lösningar i olika delar av landet. Staten och andra organ har ansvar för att en kreativ miljö skapas även utanför de större städerna genom att skapa gynnsamma förutsättningar för dem. Här spelar utbildningsväsendet och andra infrastrukturer en central roll. Viktiga element i en sådan kreativ miljö är tillgång till kunskaper och goda kommunikationer. Vidare måste regionalpolitiken i högre grad än tidigare rikta sig mot de mindre företagen. Det är i de mindre företagen — oavsett om de är nyetablerade eller utgör en ”avknoppning” från större enheter — som en stor del av de för regionalpolitiken viktiga initiativen kommer att tas. Regionalpolitiken bör inte syfta enbart till rättvis fördelning, utan också till ekonomisk tillväxt. Såväl den ekonomiska som den tekniska utvecklingen kan framöver antas ske i allt snabbare takt. Sannolikt ser vi i dag endast början på de möjligheter som den nya tekniken kommer att föra med sig. Samtidigt internationaliseras marknaden för våra produkter. Även för ett litet land som Sverige ligger det en styrka i att upprätthålla mångfald och flexibilitet i vad gäller miljöer för nytänkande. En alltför kraftig koncentration riskerar att leda till sårbarhet. Med ökade möjligheter att mobilisera lokala resurser och ta till lokal initiativkraft nås en spridning som är till gagn för riket som helhet. De stödformer i regionalpolitiken som folkpartiet känner stor sympati för är generella och bör vara lätta att administrera. Besluten bör i största möjliga utsträckning decentraliseras. En sådan utgångspunkt ger goda förutsättningar för företagsamheten samt för en god service när det gäller social omsorg, transporter, arbetsplatser, bostäder, kulturaktiviteter osv. Regionalpolitiken kan inte ensam klara de regionala balansproblemen. Det krävs en samverkan över sektorsgränserna, och det är en fråga som den nya utredningen måste ta sig an med stort allvar. Herr talman! Sammantaget har utskottet i allt väsentligt lyckats få till stånd ett regionalpolitiskt förslag som innebär en förstärkning. Förutsättningarna har ökat betydligt för att vända en oroande utveckling som drastiskt skulle förstärka de regionala obalanserna. För ganska många år sedan lade riksdagen enigt fast de övergripande målen för regionalpolitiken. Alla människor, oavsett var de bor i landet, skall ges tillgång till ett arbete, service och en god miljö. Förutsättningarna att upprätthålla dessa goda mål har ökat genom den utskottsbehandling som skett av regeringens förslag och av de = Prot. 1986/87:128 många motionerna.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

Herr talman! I Dagens Nyheter den 9 februari står det att läsa att: Det socialdemokratiska kommunalrådet Lars Strandberg, Ljusnarsberg, har mycket svårt att dölja sin besvikelse över regeringens regionalpolitik och över industriminister Thage G. Peterson i synnerhet. Jag förstår att socialdemokrater i Norrland, i Bergslagen, i sydöstra Sverige, i skärgården osv. känner förtvivlan över den koncentrations-, den centraliseringsoch den fördelningspolitik som den socialdemokratiska regeringen står för. Men egentligen bör icke socialdemokratiska kommunalråd m.fl. vara så förvånade. För fem år sedan debatterades regionalpolitik i denna kammare. En riksdagsman från Stockholms län, vid namn Thage G. Peterson, var upprörd. Storstockholm skulle växa. Han ville ha en snabb ökning med 20 000 människor. En majoritet i riksdagen sade klart nej. Valet 1982 ledde inte bara till att det blev en socialdemokratisk regering. Det var värre än så. Ansvaret för regionalpolitiken lades i händerna på den riksdagsman från Stockholms län som så energiskt arbetat för att höja ambitionerna för tillväxt och folkökning i det egna länet. Ingen kan bestrida att Thage G. Peterson har lyckats omsätta sina ambitioner från oppositionstiden i konkret handlande. Stockholm har ökat med över 50 000 människor sedan Thage G. Peterson började omsätta sin omvända regionalpolitik i konkreta beslut. Resultatet av denna folkomflyttning är förödande. Avfolkningsproblemen har förvandlats från en glesbygdsfråga till ett problem som rör mer än tre fjärdedelar av landet. Nu har det dock gått så långt att Thage G. Peterson har blivit skakis. Under det senaste halvåret har han försökt att skapa intryck av att han egentligen aldrig gillat denna folkomflyttning. Det är inte så konstigt att regeringen och dess minister för regionalpolitik börjar känna obehagliga ilningar längs ryggraden. Regeringen inser ju nu, sent omsider, att man håller på att skapa ett litet helsike för hundratusentals människor, att man ödelägger landet. Så småningom har det gått upp för Thage G. Peterson att stockholmarna anser att hans ambitioner från 1982, om att starkt öka folkmängden i Stockholm, inte är till fördel för stockholmarna. Dagens kaos på bostadsmarknaden borde inte ha kommit som en överraskning för honom och hans regering. Hans Gustafsson och Mats Hulth blir för varje dag alltmer molokna, och undra på det, när en enkel tvåa måste betalas med 800 000-900 000 kr. Jag såg en etta på 19 kvadratmeter bjudas ut till priset 310 000 kr. Det är klart att ungdomarna, som skall möta en sådan 19 bostadsmarknad, har rätt att bli förbaskade. Ännu värre är det för de tiotusentals som tvingats flytta till Stockholm därför att det inte finns några jobb på hemorten. Arbetslös på hemorten, eller bostadslös i Stockholm. Det är vardagen för den unga generationen i socialdemokratins och Thage G. Petersons Sverige. Det borde inte överraska socialdemokratiska statsråd att en dramatiskt ökad befolkning leder till köer, trängsel, ökad trafik och dålig miljö. Den senaste tiden har det kommit flera larmrapporter om att luften i Stockholms centrala delar är svårt förorenad. När halten av cancerframkallande föroreningar är flera hundra gånger större i Stockholm än på glesare befolkade platser borde man inse att läget är allvarligt. Centerpartiet kräver därför i sin regionalpolitiska motion ett åtgärdsprogram för att förbättra storstadsmiljön. Stockholm är en vacker stad och stockholmarna bör kunna leva sunt och harmoniskt i sin hembygd på samma sätt som människor har rätt att leva och bo på andra håll i landet. Det elände den socialdemokratiska folkvandringspolitiken ställt till med för stockholmarna kan utlösa ungdomsrevolter, husockupationer och andra desperata handlingar när man ser sin tillvaro insnärjd och livsmiljön hotad. Men nu är som sagt Thage G. Peterson och hans regeringskamrater rädda. Uppenbarligen ser man med stigande oro på vad man ställt till med sedan 1983. Det tar sig uttryck i en del krampaktiga deklarationer om att ”regeringen satsar på regionalpolitiken”. När man går att granska vad som döljer sig bakom dessa krampryckningar blir man inte imponerad. Regionalpolitiken urholkas och koncentrationssatsningarna fortsätter. Herr talman! Centerpartiet arbetar för att utveckla hela vårt land. För att lyckas med den uppgiften krävs ett medvetet decentralistiskt tänkande i allt beslutsfattande. Regeringsbesluten präglas emellertid av koncentrationsoch centraliseringstänkande. Nästan undantagslöst! Vid förra årets regionalpolitiska debatt försökte Thage G. Peterson hålla sig flytande på två räddningsplankor. Den ena plankan hette statssekreterargruppen — den skulle samordna regionalpolitiken mellan de olika departementen. Den andra räddningsplankan hette regionalpolitiska rådet. Vad man kan se av detta är inga som helst resultat, trots att ett år nu har gått. Har t.ex. statssekreterargruppen behandlat propositionen om folkbokföring? I dag finns det 1 483 små nära kontor. Det fungerar mycket bra. Det vill man nu dra ihop till 120 lokala skattemyndigheter. Och det är inte nog med att man försämrar servicen, det kostar också 250 milj.kr. Det har denna regering råd med, och det har väl statssekreterargruppen tittat på, men regeringen har inte råd att öka anslagen till länets regionalpolitik med en enda krona. Detta kallar man offensiv regionalpolitik när man är ute i bygderna. Det andra jag vill fråga om är om statssekreterargruppen och Thage G. Peterson har varit inkopplade på frågan om kommunal skatteutjämning. Man vill dra in pengar motsvarande en skattehöjning av 1:50-2 kr. för fattiga låginkomstkommuner, utflyttningskommuner med många gamla människor, framför allt i sydöstra Sverige. Det är kommuner som har farit illa av den flyttningspolitik regeringen har bedrivit. Men man är beredd att ge mera pengar, inte dra in pengar, till långt rikare kommuner, som ligger i Thage G. Petersons valkrets. Där är det inte fråga om indragningar i ursprungsförslagen. Centerpartiet har motionerat i denna fråga i samma riktning som den socialdemokratiska kongressens uttalande för tre år sedan. Men regeringen går tvärtemot sin egen kongress och för pengar från fattigare kommuner till rikare kommuner. Detta är koncentrationspolitik. Är statssekreterargruppen och Thage G. Peterson nöjd med att de specialdestinerade statsbidragen starkt gynnar rika kommuner och missgynnar fattiga, att de är starkt koncentrationspådrivande? I Thage G. Petersons eget län får varje invånare som är 64 år och äldre 701 kr. till färdtjänst. I Dorotea, där avstånden är mycket större, är bidraget till färdtjänst 46 kr. per invånare. Där debiteras 50 kr. för en taxiresa på tre mil, i Stockholm får pensionären betala 10 kr. Man kan fråga socialstyrelsens handläggare vad detta kan bero på. Jo, denna politik gynnar de kommuner och län som redan har en stor plånbok. Det är socialdemokratisk fördelningspolitik, det är socialdemokratisk koncentrationspolitik. Sanningen är att regeringens politik med eller utan statssekreterargrupp är koncentrationsinriktad. Den riktigt nakna sanningen tydliggjordes mest iögonenfallande när Thage G. Peterson den ena veckan för denna kammare framhöll att teknikutveckling och kvalificerade tekniker måste komma hela landet till del. Veckan efter deltog industridepartementet — Thage G. Petersons eget departement — tillsammans med bl.a. arbetsmarknadsdepartementet med all kraft i arbetet med att ragga högutbildade tekniker från övriga Sverige till Stockholm, dvs. från områden med få tekniker till de mest teknikertäta områdena. Kampanjen betecknades som ”den största värvningskampanjen någonsin”. Anser industriministern att hans och de s.k. samordnande statssekreterarnas agerande är bra regionalpolitik? Nej, herr talman! Detta är medveten koncentrationsoch centraliseringspolitik! Olof Johansson kommer senare i dag att redogöra för att det behövs en helhetssyn för att vända utvecklingen och utveckla hela vårt land. Thage G. Peterson och det socialdemokratiska partiet kommer vid voteringen att lida ett nederlag när det gäller storleken på länsanslagen, dvs. viktiga pengar i arbetet på att utveckla hela vårt land och få stopp på flyttlasspolitiken. En majoritet bestående av centern, folkpartiet, moderaterna och vpk sätter stopp för Thage G. Petersons sedan tre år pågående urholkning av länsanslagen. Det är faktiskt för tredje året i följd som regeringen minskar värdet av länsanslagen. Thage G. Petersons väg är mörk i denna fråga. + När länsanslagen infördes röstade han och socialdemokraterna emot. + Två år senare förlorade han en omröstning i denna kammare. Centern, folkpartiet, moderaterna och vpk ökade då anslaget med 100 milj.kr. + I dag vill samma majoritet öka anslaget med 200 milj.kr. till 688 milj.kr. Det blir alltså tredje nederlaget för Thage G. Peterson — men tack och lov också tredje vinsten för regionalpolitiken, tredje vinsten för utsatta områden av vårt land. Varför motarbetar då Thage G. Peterson och den socialdemokratiska regeringen länsanslagen? Är det för att de vill hålla i gång flyttlasspolitiken? Är det för att de tror att all klokhet finns i de inre gemaken på industridepartementet? Eller är det för att de vill ha långa rader av uppvaktande, bugande landshövdingar, kommunalråd m.m.? Svaret är nog ja på samtliga frågor. Vad säger då det missnöjda kommunalrådet, socialdemokraten Strandberg i Ljusnarsberg — han som tillsammans med många andra socialdemokrater har svårt att dölja sin besvikelse över Thage G. Petersons och regeringens politik? Jo, han säger att de ansvariga i kommunerna efterlyser att beslutsfattandet läggs över på det regionala planet, där kunskapen om problemen finns. Det är betyg det, Thage G. Peterson! Men det är en riktig ståndpunkt som de socialdemokratiska kommunalråden ute i landet har. Denna uppfattning är allenarådande utanför kammaren. Den omfattas också, Thage G. Peterson, av en majoritet av denna kammare — centern, folkpartiet, moderaterna och vpk. Görel Thurdin kommer att senare i dag närmare beröra länsanslagen. Regeringen lider också nederlag när det gäller förslaget om att 300 milj.kr. skall användas till s.k. infrastrukturella åtgärder för de kommande tre åren. Förslaget innebär att 100 milj.kr. per år skall användas till vägar, järnvägar, flygplatser, utbildning på högskolenivå och på andra nivåer, ny teknik m.m. Dessa 100 milj.kr. per år skall delas på minst tolv län, om man följer de socialdemokratiska valtalen från den första maj. Det innebär 8 milj.kr. per län och år. Centerpartiet har i sitt budgetalternativ långt större satsningar på basinvesteringar i vägar, små högskolor etc. Det har också vpk, folkpartiet och moderaterna. En majoritet avslår industriministerns begäran av två skäl. Riksdagen i sin helhet skall ha möjlighet att ta ställning i regionalpolitiska frågor, som skall beslutas på central nivå. Det andra skälet är, som jag nyss nämnde, att alla oppositionspartier föreslår högre belopp än regeringen. En klar riksdagsmajoritet uppmanar därför regeringen att snarast lägga fram konkreta förslag för riksdagen. Man beställer helt enkelt förslag på ett större belopp än 300 milj.kr. Inför den första maj gick Thage G. Peterson ut och sade att oppositionen nu minskar anslagen till regionalpolitiken. Thage G. Peterson, det är en ren lögn. Thage G. Peterson nämnde då de två anslag, som jag nyss har berört. Länsanslaget ökar med 200 milj.kr. per år till 688 milj.kr. Beträffande de 100 milj.kr. som Thage G. Peterson vill ha per år för infrastrukturella satsningar, säger en riksdagsmajoritet: Lägg bums fram förslag för riksdagen på högre belopp. Hur kan detta bli mindre? Kan industriministern inte räkna? Oppositionen vill nämligen satsa mera på de båda anslagen. För nästa budgetår vill Thage G. Peterson och regeringen satsa 488 milj.kr. plus 100 milj.kr. Tag fram pennan, Thage G. Peterson, och räkna ihop det — det blir 588 milj.kr. Centern, folkpartiet, moderaterna och vpk vill enbart på Prot. 1986/87:128 länsanslaget satsa 688 milj.kr. Redan detta är ju mera. 21 maj 1987 Centerpartiet kan garantera att regeringen har vårt stöd om ni i sommar lägger fram ett infrastrukturpaket på t.ex. 400 milj.kr. för utsatta bygder i Norrland, Bergslagen och sydöstra Sverige. Det blir en mycket klar riksdagsmajoritet, kanske en enhällig riksdag. Det innebär således inte en minskning av dessa båda anslag som Thage G. Peterson, generande för honom själv och hans eftersägare, är ute och säger. Det innebär i stället nära dubbelt upp för utsatta områden. Nu säger Thage G. Peterson att han inte skall göra någonting, eftersom han har fått stryk genom att riksdagen vill göra mycket mera åt regionalpolitiken. Vad är detta? Det ser ut som om vi har en regionalpolitiskt ansvarig minister som uppför sig som en S-årig pojke i en ovanligt svår trotsålder. Hemma i mitt län, Västerbotten, har man arbetat fram ett inlandspaket med satsningar på bl.a. utbildningscentra, projektering, skogsbilvägar, vägar och flygplatser. Då räcker inte de 8 milj.kr. per län, som Thage G. Peterson egentligen begärt, så långt. Genom oppositionens förslag, som nu blir riksdagens beslut, kan Thage G. Peterson denna sommar + om han tar sig ur trotsåldern — lägga fram ett ordentligt inlandspaket. Andra län har liknande förslag. Thage G. Peterson och regeringens agerande är emellertid mycket allvarligt på två sätt. Är det så att man verkligen inte vill göra någonting, när det behövs basinvesteringar för miljardbelopp? Ännu allvarligare är frågan om man helt saknar respekt för riksdagen — den folkvalda riksdagen är högsta beslutande instans. Det borde en minoritetsregering förstå. Saknar man respekt för riksdagen, respekterar man inte heller hävdvunnen svensk demokrati. Jag hoppas därför att Thage G. Peterson och regeringen tar sig samman och förbättrar regionalpoölitiken — som en klar majoritet i riksdagen denna dag eller i morgon förmiddag kommer att uttala sig för. Socialdemokratiska Västerbottens Folkblad talar om oacceptabla orättvisor, och behandlar då nedsättningen av socialavgifterna i Norrbotten. I Sorsele, Dorotea och Strömsund får man ingen nedsättning. I Luleå, en snabbt växande stad, får man däremot nedsättning med 10 96 av socialavgifterna. Regeringen tycker att det snabbt växande Luleå skall ha 10 92 bättre kostnadsläge än de stackars små kommunerna utefter fjällkedjan. Detta omtalar då det socialdemokratiska språkröret i Västerbotten som en oacceptabel orättvisa — det är alldeles riktigt. Man beklagar vidare att det kommer till en regionalpolitik utredning, eftersom man borde kunna rätta till detta snabbt. Centern, folkpartiet och moderaterna föreslår i riksdagen i dag att detta skall rättas till omedelbart. Men Thage G. Peterson bryr sig inte om vad vi säger. Han bryr sig naturligtvis inte heller om vad partivännerna i Västerbotten och Jämtland säger — för de tycker inte att det här är bra. Vpk har en helt annan linje. Jag kan ha förståelse för deras ståndpunkt. Men jag kan icke ha någon förståelse för den orättvisa som den socialdemokratiska majoriteten står för. Även här är Thage G. Peterson i otakt med opinionen ute i bygderna. Herr talman! Regeringens koncentrationspolitik kostar pengar både för 23 storstäder och små orter. Många, många människor kommer i kläm. Det finns inga vinnare utan bara förlorare när det gäller denna flyttlassoch koncentrationspolitik. Det finns dock några vinnare som har anledning att vara riktigt nöjda med den förda regeringspolitiken — de stora spekulanterna i mark, boende och snabba penningklipp. Ingen annan far väl av den förda koncentrationspolitiken. Jag begär att få yrka bifall till reservationerna 3, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 42 och 43.

Herr talman! Alla människors likvärdighet och likställdhet skall vara ett övergripande regionalpolitiskt mål. Riksdagens fastlagda mål är tillgång till arbete, service och en god miljö i alla delar av landet. Dessa målsättningar klargör att det handlar om den samlade levnadsmiljön för människor. Skall alla människor kunna åtnjuta en människovärdig tillvaro, krävs att näringsoch regionalpolitikens utgångspunkt är att fördela samhällets resurser så rättvist och jämlikt som möjligt. Det krävs även en politik som sätter solidaritet och gemenskap i högsätet. En sådan politik är omöjlig att förverkliga utanför det demokratiska beslutssystemet. En politik för likvärdighet och likställdhet för alla människor, oavsett var de bor i vårt land, förutsätter att makten över samhällsutvecklingen är förankrad hos folkflertalet. En sådan utveckling är som bekant inte konfliktfri. Denna utveckling är inte önskvärd bland dem som i dag har makten och dem som har hand om besluten. Strukturomvandlingen sker på kapitalismens villkor. Det sker en anpassning till den internationella kapitalistiska marknaden. Den motverkas inte av landets förda politik, varken i socialdemokratisk eller borgerlig tappning. Det är snarare så att kapitalismens strukturomvandling med ökad kapitalexport och koncentration av verksamhet och makt underlättas. Vi ser det i dag framför allt då det gäller den tredje vägens politik. Det tragiska för arbetarrörelsen och dem som bor i utsatta regioner är att socialdemokraterna har slagit in på den tredje vägen. Det är än allvarligare i ett läge där kapitalismen orsakar utarmning av det arbetande folket, basnäringar och hela regioner och där arbetslösheten ligger på en alltför hög nivå. Den tredje vägens politik sviker starkt förankrade krav och förväntningar bland människor djupt in i arbetarrörelsens led. Strukturomvandlingen innebär koncentration till framför allt Stockholmsområdet. Kapitalets ökade vinstkrav förutsätter närhet till marknad, kunskap, forskning och andra kontaktytor, på bekostnad av den verksamhet som skulle kunna utvecklas i avfolkningslänen. Kapitalet tar hembygden från människorna, och det sker faktiskt med regeringens goda minne. Planerna för norra Stockholm baseras på och har som drivkraft den nya tekniken. Utvecklingen där är ett bevis på hur ineffektiva de regionalpolitiska instrumenten är. Den nya tekniken är mycket lämplig för decentralise ring, men det är den som på den kapitalistiska marknadens villkor nu skapar denna koncentrationsprocess. Detta avslöjar att det inte finns någon demokratiskt förankrad styrning av regionalpolitiken mot de högtidligt formulerade målen. Det lokaliseringsråd som finns i dag, där det ingår företag med mer än 500 anställda, har inte åstadkommit något regionalpolitiskt resultat. Någon form av etableringskontroll i överhettade regioner förekommer inte. Fondsystemet och näringspolitiken har heller ingen regionalpolitisk profil. Statsföretag anpassas än mer till börsens krav. Apropå börsen får nu industriministern och regeringen även SSAB i Luleå på halsen, efter missnöjet med börsintroduktionen och anpassningen till marknadens krav som drabbar ytterligare en utsatt region. Storfinansen och kapitalintressena har som främsta mål att hävda sig på den internationella kapitalistiska marknaden. Därför ökar storföretagen sina investeringar utomlands. Det gör den svenska ekonomin alltmer beroende av de imperialistiska koncernernas intressen, vilket naturligtvis är till förfång för en regional balans. Den snabba anpassningen till och harmoniseringen med EG:s bestämmelser har pågått länge. Detta styr till stor del förutsättningarna för att skapa en regional balans. Den tredje vägens politik underlättar strukturomvandlingen och det internationella beroendet.

Det innebär också att man bidrar till den hämningslösa exportinriktning som sker på bekostnad av sysselsättning och regional balans i vårt land. Det är dags att bryta marknadskrafternas utveckling mot befolkningskoncentration och avfolkning. I motion A431 av Inga Lantz redovisas den hänsynslösa utvecklingen i bl.a. Stockholms län. För drygt ett år sedan hade man en befolkning på drygt 1 500 000. Man beräknar att befolkningen år 2000 skall uppgå till 1 700 000. Denna stora befolkningsökning kommer att ställa stora krav på samhället i form av bostadsbyggande, utbildning, barnomsorg och vård m.m. Samtidigt som denna utveckling sker i Stockholmsregionen utarmas andra delar av landet katastrofalt. Befolkningstalen minskar. Man förlorar kunskap. Man går miste om investeringar. Men man försöker att överleva på något sätt. Under 1986 ökade under ett kvartal nettoinflyttningen till Stockholm och Göteborg med över 3 000 personer. Samtidigt förlorade de utsatta skogslänen, Kalmar län , Blekinge län och Kristianstads län samt Bergslagen 1 800 personer. Jag beskriver här den flyttlasspolitik som förs i vårt land i dag. Det är framför allt ungdomarna i de utsatta regionerna som flyttar. Man förlorar också kunskap. Men det finns alternativ. Ett alternativ måste i första hand baseras på en nationell utveckling. Regionalpolitiken omfattar faktiskt landets ödesfrågor: arbete, service och en god miljö. Till skillnad från t.ex. centern, som bara talar om regionalpolitik och decentralisering, och även socialdemokratin Prot. 1986/87:128 som förlitar sig på storfinansen, vill vi från vpk skapa demokratiska styrmedel och underlätta en folklig mobilisering. Ett alternativ har som första förutsättning att man ser till att det kapital vi har i landet i olika kreditinstitut, banker och försäkringsbolag ställs till förfogande för en utveckling mot regional balans. För att motverka avfolkningspolitiken krävs att man styr storfinansen och de imperialistiskt ägda koncernernas investeringar. Storföretagens ökade utlandsinvesteringar måste på allvar bekämpas och inte underlättas. Valutalagstiftningen måste skärpas. Man skall se till att koncernledningar, forskningsverksamhet och utveckling inte flyttas ut. Man måste införa restriktioner i detta umgänge, t.ex. vid uppköp av svenska företag. Det krävs alltså att man på alla sätt motverkar de imperialistiska koncernernas maktställning. Det sker bäst genom en offensiv facklig verksamhet som kan underlättas genom politiska beslut. Facket bör i avgörande lägen ha vetorätt enligt medbestämmandelagen när företag på ett upprörande sätt vill lägga ned eller förflytta verksamhet. Den regionala balansen kräver industriinvesteringar. Vi måste öka graden av förädling av våra tillgångar och råvaror här i landet. Även Statsföretag måste spela en positiv roll för den regionala balansen. I dag är det precis tvärtom. Man deltar i den snabba koncentrationsprocessen och flyttar ifrån, lägger ned eller minskar sin verksamhet i de redan utsatta regionerna. Detta sker med en medveten politisk inriktning. En omvänd flyttningsström kräver naturligtvis investeringar i infrastrukturen. Kommunernas roll när det gäller vård, omsorg och service är oerhört betydelsefull. De som bor kvar i de utsatta regionerna är i stort behov av en bra kultur och en meningsfull fritid. Storstädernas oplanerade överbefolkning måste styras. Vi måste få en planerad utveckling i storstadsområdena. Det måste bli balans på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden, balans mellan industri, offentlig verksamhet och byråkrati. Det behövs alltså en styrning, en lokaliseringsstyrning som ersätter det tandlösa lokaliseringssamrådet. I avfolkningsbygderna måste en frontlinje mot vidare utflyttning skapas. Det krävs stödpunkter i glesbygden för att tillförsäkra glesbygdsbefolkningen rimliga sociala villkor. Här spelar länsanslaget en mycket betydelsefull roll. I avfolkningsområdena krävs aktivitet, kunskap och alternativ. Det krävs en allmän kunskapshöjning, inte enbart en satsning på högskolan. En vuxenutbildningsreform av stora mått skulle vara av oerhörd betydelse, särskilt för de utsatta regionerna. Förnyelsefonderna som var en visionär tanke av den framtidsminister vi hade för ett tag sedan — han är nu statsminister — har blivit till platt intet. De spelar inte alls den roll för en folklig bildningsexplosion som skulle behövas och som skulle vara till mest nytta för människorna i de utsatta regionerna. Framgången för en ny regionalpolitik hänger på det fackligt-politiska sambandet men inte på ett samband som binder upp facket till kapitalets utveckling.

Det gäller att se till att pengarna används till produktiva investeringar, inte till spekulation och finansiella klipp. Det som krävs är som sagt en styrning av investeringar till de eftersatta regionerna. Regional balans för en likvärdig utveckling kräver naturligtvis satsningar på infrastrukturen — vägar, järnvägar, flygplatser, telekommunikationer och utbildning. Det är mängder av satsningar som behöver göras. Vänsterpartiet kommunisterna har regionalt och lokalt och även i riksdagen krävt omfattande investeringar i infrastruktur för att skapa möjligheter att åstadkomma regional balans, men de regionala obalanserna tilltar nu och flyttlasspolitiken är den verklighet man lever i. Nu skall vi fatta beslut i riksdagen om att öka länsanslaget med 200 milj.kr. Det är till för att hjälpa glesbygden och rädda bygder till överlevnad. Av det nuvarande länsanslaget går 85 Yo till skogslänen, Bergslagen och Blekinge. Om den höjning med 200 milj.kr. som utskottsmajoriteten föreslår skulle fördelas enligt samma modell, blir det 171 miljoner till dessa bygder. Det kan knappast bli någon ”utsmetning” på alla län, vilket socialdemokrater har gjort gällande i buskpropagandan, utan det är ju en klar prioritering av några län. Industriministern och andra socialdemokrater har anklagat vpk för att minska anslagen till regionalpolitik. Regeringen begärde 300 miljoner, att användas på tre år. Vi har krävt mycket större satsningar, och dessutom är det väl en rimlig demokratisk form att riksdagen avgör vilka infrastruktursatsningar som skall prioriteras. Folk skulle kanske inte vara så förfärligt nöjda överallt, om industriministern fick för sig att det bara skulle byggas flygplatser. Kanske borde riktlinjerna läggas fast av riksdagen. Arbetsmarknadsutskottets förslag är glasklart, har de föregående talarna framhållit. Vi kräver större belopp än vad regeringen har föreslagit. Vi begär också att regeringen återkommer med förslag. Thage Peterson och socialdemokraterna har anklagat vpk för att förhindra lösningen av Bergslagens, skogslänens och sydöstra Sveriges djupgående problem. Vpk:s riksdagsledamöter, inte minst de från de utsatta regionerna, har insett att det behövs mycket mer än 300 miljoner på tre år. I Norrbotten behövs det mycket stora satsningar, likaså i Jämtland. I Gävleborgs län har det presenterats ett paket som omfattar åtgärder för 900 milj.kr. I mitt län, Kopparbergs, finns det krav på ungefär en miljard bara i tre kommuner. I Värmland är kraven på satsningar i infrastruktur också väldigt stora, likaså i Örebro län. Inte minst Mälardalsbanan anser man vara oerhört viktig. I Västmanland vill man ha Bergslagspendeln t.ex., och i Blekinge krävs infrastrukturella satsningar över hela registret. För detta krävs mångmiljardbelopp, och det är nödvändigt att de här satsningarna sker om vi skall kunna undanröja de regionala obalanserna. Vi kan inte tala om målsättningar och sedan anslå pengar som inte alls rimmar 27 med dessa målsättningar. Som jag ser det, är regeringen egentligen inte beredd att på allvar tackla frågorna om att få till stånd regional balans. Regeringen och socialdemokratin har nu chansen att visa vad de vill. Vpk har i anslutning till årets kompletteringsproposition krävt ett program för regional balans, där vi pekar på vad som behövs. Den snabba strukturomvandlingen måste vändas och för det krävs insatser i mångmiljardklassen. Vi vill att regeringen lägger fram ett program och att de huvudsakliga insatserna skall ske i skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige. Upprätta ett flerårsprogram! Vi har också pekat på var pengarna finns. Det är rimligt att utnyttja något av de mängder av likvida medel som finns i storföretagen. Tio miljarder av detta kan man använda, pengar som i dag framför allt används för spekulativ verksamhet. Om näringslivet skulle på allvar protestera mot en samhällsekonomiskt styrd regionalpolitik, får vi väl införa någon form av tvångsplacering i investeringsobligationer som är befriade från både ränteavkastning och inlösningsplikt. Vi måste ju styra och ta de medel som finns i vårt land, om vi skall få någon rättvisa och jämlikhet. Ett första delprogram bör komma hösten 1987. Vi uppmanar därför regeringen att sluta med den falska kampanjen och felaktiga informationen och i stället visa litet handlingskraft. Fortsätter den falska kampanjen, kan jag inte tolka det på annat sätt än att det i regeringen är stopp för ytterligare satsningar utöver 300 milj.kr. I så fall är det avslöjande för vad den regering som vi nu har egentligen vill satsa på regionalpolitiken. Som sagt: Om regeringen vill förstärka regionalpolitiken genom att satsa på järnvägar, vägar, telekommunikationer, utbildning m.m., lämna då förslag till riksdagen! Jag kan lova att vänsterpartiet kommunisterna kommer att stödja förslagen. Herr talman! Det är hög tid att växla in regionalpolitiken på ett nytt spår. Avfolkningen måste stoppas och flyttningsströmmarna vändas. Den faktiska utvecklingen har avslöjat regionalpolitikens nuvarande fiasko och att de uttalade målen om att alla människor, oavsett var de bor, skall ha tillgång till arbete, service och god miljö bara är tomma fraser, om man inte vill göra någonting. Jag ser regeringen som handlingsförlamad inför utvecklingen. Man är tydligen helt blockerad av den tredje vägen, som understödjer en extrem exportinriktning, snabb strukturomvandling och ökad rörlighet på arbetsmarknaden, dvs. flyttlasspolitik. Därför är det alldeles nödvändigt att hela vårt land gör motstånd och uppror mot storkapitalets snedvridning av landet. Det gäller att föra en politik som kan frigöra den folkliga skaparkraft som kan utveckla hela landet och åstadkomma regional balans och rättvisa. Utan motstånd och alternativ förvandlas större delen av Sverige till ett industriellt museum. Det är inte på turism och museer vi skall leva i avfolkningsbygderna. Med det, herr talman, yrkar jag bifall till motion A431 av Inga Lantz m.fl. under mom. 1 och till vpk-reservationerna samt i övrigt till utskottets hemställan, framför allt på punkterna 53 och 78.

Herr talman! Den svenska ekonomin är på rätt väg. Genom en kraftfull, ekonomisk politik har den socialdemokratiska regeringen lyckats vända den tidigare nedåtgående trenden i ekonomin. De svenska företagens konkurrenskraft har stärkts, balansen i ekonomin har återställts och tillväxten ökat. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats påtagligt. Under perioden 1982-1986 ökade antalet sysselsatta med ca 130 000 personer, varav ungefär hälften i näringslivet och återstoden i den offentliga sektorn. Arbetslösheten har reducerats och uppgår nu till ca 1,9 20. Det är en internationellt sett mycket låg siffra. Vi kan således konstatera att utvecklingen för riket i stort varit gynnsam under senare år. Ser vi däremot på hur tillväxten fördelats över landet är situationen mer bekymmersam. De regionala obalanserna har tenderat att återigen öka. Storstadsregionerna, och då främst Stockholmsregionen, ökar kraftigt sin befolkning medan tidigare utsatta regioner, som skogslänen, Bergslagen och sydöstra Sverige, inte klarar av att hålla ens oförändrade befolkningstal. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att de regionalpolitiska anslagen fördubblats sedan budgetåret 1982/83 och att omfattande särskilda insatser gjorts i krisdrabbade regioner. Dessa insatser har också gett och ger goda resultat. Det regionalpolitiska stödet, som lämnats till företag 1982-86, beräknas ha gett ca 16 000 nya arbetstillfällen i de regionalpolitiskt prioriterade delarna av landet. Härtill kommer de sysselsättningstillfällen som tillkommit genom satsningar på forskning, utbildning, teknikspridning m.m. i dessa delar av landet. Herr talman! Det finns anledning ta på allvar tendenserna till en försämrad regional balans. Vi måste med kraft motverka att olika profetior om en framtida koncentration till ett fåtal orter och regioner skall slå in. Vi måste visa att vi menar allvar, när regering och riksdag slår fast att regional balans är ett av de centrala målen för den ekonomiska politiken. De regionalpolitiska mål riksdagen formulerat och som innebär att alla människor, oavsett var de bor i landet, skall ges tillgång till arbete, service och en god miljö måste vi leva upp till. Bakom de ökade regionala obalanserna ligger bl.a. en kraftig expansion inom den privata tjänstesektorn och delar av industrin, som är starkt koncentrerad till de större orterna i landet och då särskilt till Stockholmsregionen. Samtidigt har kvarstående strukturproblem inom bl.a. järn-, ståloch skogsnäringarna inneburit betydande problem för sysselsättningen i bl.a. Norrlandslänen och Bergslagen. Regeringen har av naturliga skäl noga följt utvecklingen och också gjort en rad insatser för att vända utvecklingen. Utöver de regionalpolitiska stödåtgärderna kan nämnas insatser av regionalpolitisk betydelse inom bl.a. kommunikations-, utbildnings-, näringsoch jordbruksområdena. När investeringsfonderna för bygginvesteringar frisläppts har storstadsområdena undantagits. I budgetpropositionen har regionalpolitiken prioriterats och en förstärkning av insatserna föreslås. Det gäller både att utveckla och effektivisera de nuvarande medlen och att finna nya medel för att påverka den regionala Prot. 1986/87:128 utvecklingen. Bl.a. måste regionalpolitiska hänsyn vägas in i sektorspoliti ken på olika områden. För att förstärka samordningen mellan olika politikområden har en särskild statssekreterargrupp för regionalpolitiska frågor tillsatts inom regeringskansliet. Skall vi på sikt styra över mer av tillväxten till andra delar av landet än storstadsregionerna är det nödvändigt att allmänt förbättra näringslivsmiljön i de regionalpolitiskt prioriterade regionerna. Kommunikationerna måste förbättras och den tekniska kompetensen höjas. Vidare måste särskilda insatser göras för de regionala högskolorna. Regeringen har på dessa områden i vår lagt fram en rad förslag av stor regionalpolitisk betydelse. Låt mig som exempel nämna ett tioårsprogram på närmare sex miljarder kronor för att förstärka bärigheten i vägnätet, särskilt i skogslänen, och särskilda medel för kommunala flygplatser i skogslänen. Slutligen vill jag nämna att regeringen satsat stora belopp för att stödja teknikoch utvecklingscentra på ett antal platser i landet. Inom regionalpolitiken föreslås ett nytt anslag på 300 milj.kr. Det föreslagna anslaget är avsett att stärka infrastrukturen — forskning och utbildning, teknikutveckling och teknikspridning, kommunikationer, småföretagsutveckling. Avsikten är att med denna typ av insatser stärka de särskilt utsatta regionernas långsiktiga utvecklingskraft och göra dem mera attraktiva för företagsetablering. Därmed skulle de bli mer konkurrenskraftiga gentemot storstadsområdena och tillväxtregionerna runt universitet och högskolor. De insatser det här är fråga om har således en utpräglat regionalpolitisk målsättning. Med de föreslagna medlen kan regeringen på ett snabbt och flexibelt sätt ta upp överläggningar med myndigheter och företag för att lösa uppkommande problem. Med dessa medel kan man vidare åstadkomma sektorsövergripande insatser utan att diskussion behöver uppstå om kostnadsfördelningen sektorerna emellan. Slutligen garanteras att de regionalpolitiska aspekterna ges en avgörande roll vid valet av insatser. Vi socialdemokrater, som under åtskilliga år arbetat med de regionalpolitiska frågorna, upplevde det här förslaget som mycket positivt. Jag vet också att man ute i de utsatta regionerna, t.ex. Norrlands inland och Bergslagen, har knutit förhoppningar till dessa medel. Nu kunde man arbeta mer flexibelt och bortse från länsgränser och sektorsgränser. Konkreta projekt som kunde bli aktuella började skisseras. Nya uppslag och idéer växte fram. Att insatser av det här slaget var efterfrågade framgår ju också i åtskilliga av de länsmotioner som utskottet har att behandla i sitt regionalpolitiska betänkande. Regeringen har med förslaget om detta anslag velat prioritera infrastrukturfrågorna. Länsanslagen föreslås därför vara oförändrade på knappt 500 milj.kr. Skulle det visa sig att man ute i länsstyrelserna har verkligt bra projekt, som man vill genomföra men som det vid budgetårets slut inte finns medel till, har ju regeringen möjlighet att återkomma till riksdagen med begäran om resurstillskott. Sammantaget innebär regeringens förslag en kraftig förstärkning av regionalpolitiken med en prioritering av infrastruktursatsningarna. Herr talman! Det sägs ibland att politik är att vilja, och det är naturligtvis sant, men det förutsätter att man vet vad man vill. Jag måste tyvärr konstatera att vpk i utskottet under behandlingen av regionalpolitiken har agerat på ett exempellöst sätt. Först glömde man väcka partimotionen om regionalpolitiken — också ett tecken på hur man inom vpk värderar de regionalpolitiska frågorna. När man sedan inte varit bunden av några partiyrkanden har man kunnat härja fritt, vilket man sannerligen gjort. Vpk:s ordinarie representant i utskottet, Lars-Ove Hagberg, sade sig vara mån om satsningar på infrastrukturen, och det är ju inte så konstigt eftersom Hagberg representerar Bergslagen. Han ville därför göra upp med oss socialdemokrater. Det vi kom överens om innebar både ordentliga insatser när det gäller infrastrukturen och en utökning av länsanslagen. Vid behandlingen i utskottet beslutades därför att betänkandet skulle skrivas i enlighet med denna uppgörelse. De borgerliga representanterna aviserade att man skulle reservera sig till förmån för sina resp. motioner. Ett par dagar senare dyker en suppleant för vpk upp i utskottet och konstaterar glatt att vpk nu — utan att meddela mig eller någon annan socialdemokrat — har gjort upp med de borgerliga partierna. Det här med ett särskilt anslag för infrastrukturåtgärder var inte längre särskilt viktigt. En ny politisk konstellation hade sett dagens ljus i arbetsmarknadsutskottet. Tillsammans lägger man nu fram ett förslag som sammantaget innebär 100 milj.kr. mindre till regionalpolitiken. Det är självklart att vi socialdemokrater i utskottet har känt oss både svikna och bedrövade, inte för vår egen skull men för de regioner som så väl behövt dessa insatser. De stora förlorarna — utöver vpk i riksdagen — är nämligen alla de krafter i Norrlands inland och Bergslagen som sett fram emot att få använda infrastrukturmedlen utan att behöva brottas med länsgränser, vilken sektor som skall betala osv. Nu säger majoriteten att regeringen skall komma tillbaka och begära ytterligare medel under ordinarie anslag till utbildning och kommunikationer. Ja, det låter sig sägas. Men därmed förlorar man inte bara tempo, utan man missar också själva poängen med att ha medlen samlade under ett departement, det departement som har ansvar för regionalpolitiken. Läggs pengarna på traditionellt sätt är vi ju tillbaka igen i de gamla hjulspåren. Länsövergripande projekt kommer att försvåras. Vidare har ju regeringen alltid möjlighet att komma tillbaka till riksdagen och begära medel. De ledamöter som nu motsätter sig det nya anslaget har hävdat att man inte har fått veta tillräckligt om hur medlen skall användas. Man har antytt till bl.a. massmedia att det rör sig om diffusa pengar, som industriministern kan göra vad han vill med. Så är det ju inte. Om ni nu verkligen var intresserade av att få veta mer om departementets planer hade ni ett gyllene tillfälle när utskottet hade både statssekreterare och departementsråd på hearing. Men då teg ni som muren =— ni ville helt enkelt inte veta något om de tänkta projekten i Norrlands inland eller Bergslagen! Nu föreslår den nya koalitionen i utskottet att länsanslagen i stället skall höjas. Jag vill inte utesluta att det kan finnas vissa angelägna projekt ute i länen, som kan motivera ytterligare medel till länsanslagen senare under nästa budgetår. Vi socialdemokrater har då menat att regeringen, om så är fallet, kan komma tillbaka till riksdagen och begära ett resurstillskott. Vi har emellertid ansett att infrastrukturåtgärderna måste prioriteras, något som inte blir fallet om utskottsmajoritetens förslag vinner riksdagens bifall. Att tillföra länsanslagen ytterligare 200 milj.kr. kan också innebära vissa risker. Vi har hört sägas att det blir en utsmetning. Vi har också från Lars-Ove Hagberg fått ett exempel på att det blir på det sättet. Jag konstaterar att vpk har låtit sig luras in i en omöjlig situation. Om man ger sig i lag med moderater, centerpartister och folkpartister och tror att man på det sättet skall föra regionalpolitiken framåt måste man endera vara naiv eller också ha ett bestämt mål för sitt agerande. Jag konstaterar att vpk genom en uppgörelse som innebär att de regionalpolitiska insatserna minskar med 100 milj.kr. lyckats tillfoga regeringen ett nederlag. Detta har också uppenbarligen varit vpk:s åstundan. Den röra som vpk uppvisat de senaste månaderna är uppseendeväckande även för att gälla vpk. Om ett parti blir endast populistiskt tackar man samtidigt nej till ett positivt politiskt agerande. Det finns alldeles säkert vpk-are här i riksdagen som inte riktigt hänger med i alla de här svängarna. Herr talman! Det finns anledning att också kommentera centerpartiets agerande i de regionalpolitiska frågorna. Som framgått av Börje Hörnlunds mångordiga anförande vill centerpartiet framstå som det parti som bäst driver de regionalpolitiska frågorna. Men man frågar sig vad som finns bakom alla orden och parollerna. Centerns reservation om riktlinjer för regionalpolitiken överträffas i torftighet endast av detta partis s.k. regionalpolitiska motion. Centern varken kan eller vill se de ofta komplicerade faktorer som påverkar den regionala utvecklingen. Man gör det enkelt för sig och skyller allt på den socialdemokratiska regeringen. Man beskyller oss socialdemokrater för att föra en konventionell regionalpolitik. Men så fort regeringen presenterar nya grepp är centern först på plan och talar varmt för de beprövade metoderna. Den beryktade politiske taktikern Börje Hörnlund har naturligtvis i det här sammanhanget fått utlopp för alla sina taktiska ambitioner. Det politiska resultatet av taktikspelet tycks vara underordnat målet att ge regeringen en knäpp på näsan. Det finns tecken som tyder på att centerpolitiken — eller centerns brist på politik — avslöjats av väljarna. Jag tycker detta är ett hälsotecken. Över huvud taget går det inte att av detta betänkande utläsa vilken regionalpolitik som skulle drivas i vårt land om de borgerliga partierna fick ta över regeringsmakten. Dessa partier har inte kunnat enas om ens en enda mening om principerna för regionalpolitiken. När moderaterna talar om betydelsen av starka tillväxtcentra, dvs. Stockholmsregionen, vill centern lägga ett tak på denna regions utveckling. Nej, det enda som håller samman dessa partier är önskan att få chansen att slå regeringen på fingrarna. För moderaterna får det ske till priset av en uppräkning av länsanslagen som avsevärt överstiger det partiet egentligen anser att landet har råd med. Herr talman! Jag kan inte underlåta att göra ett par anmärkningar om reservation nr 19 om sysselsättningsstödet i C-regionerna. Låt mig fråga centern och folkpartiet varför denna reservation har kommit till. Det är en offentlig hemlighet att folkpartiet och centern i förhandlingarna — Prot. 1986/87:128 med moderaterna och vpk övergav kravet på att C-regionerna fortsättnings 21 maj 1987 vis skulle ha sysselsättningsstöd. Vad centern och folkpartiet gör är att spela för galleriet på ett närmast löjeväckande sätt. I sin iver att göra upp med moderater och kommunister släppte man detta krav. Man kan ju alltid tvätta händerna med en reservation. Ett gott råd är att hederlighet varar längst. Försök inte att efter den förhandling ni förde med de andra partierna påstå att kravet i reservation nr 15 var allvarligt menat! Herr talman! Jag har uppehållit mig vid de frågor som har ägnats stor uppmärksamhet i utskottets betänkande, dvs. anslagen till infrastrukturåtgärder och utvecklingsinsatser. När det gäller stödfrågorna i övrigt vill jag hänvisa till det arbete som vi föreslår skall komma till stånd i en ny regionalpolitisk utredning. Sven Lundberg och Ture Ångqvist kommer senare i debatten att beröra andra frågor som behandlas i utskottets betänkande. Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till de socialdemokratiska reservationerna och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det bästa och klokaste i den socialdemokratiska deklarationen från utskottets ordförande var uppmaningen att ta regionalpolitiken på allvar. Så långt är vi överens — det är fråga om stora och svåra problem. Sedan tycker jag att det kanske var litet poänglöst att redovisa den arbetsmarknadspolitiska situationen och påstå att den är väsentligt förbättrad. I debatten i mars då vi diskuterade de frågorna kunde vi konstatera att i framför allt de områden som vi i dag talar om, nämligen de regionalpolitiskt svårt utsatta områdena, är arbetslösheten på sina håll alarmerande. Utskottets ordförande gjorde en poäng av att de regionalpolitiska anslagen har fördubblats över en period. Kom då ihåg att detta har skett mot regeringens vilja! Den förenade oppositionen här i riksdagen fick köra över regeringen för att åstadkomma det. Socialdemokraterna talar i sin reservation väl om länsanslagen, och det är gott och väl, men när det kommer till handling brister det; då står man tomhänt. Jag vill inte tro att det varit någon het socialdemokratisk önskan att hålla tillbaka länsanslagen — vi ser ju på de många socialdemokratiska motionerna att det finns en stark önskan att räkna upp dem — utan här har naturligtvis regeringen i ett aktivt motstånd lagt locket på. Man talar om att det fortfarande behövs insatser för de regioner som är svaga. Men problemet är ju att pengarna är slut. Utskottsordföranden uteslöt inte att det behövs insatser. Praktiskt taget varje län som man kan få rapporter från säger: Pengarna är förbrukade. Vi skjuter över projekt till nästa budgetår. Vi har en rad angelägna projekt som vi måste lägga åt sidan därför att vi inte har pengar till dem. Deras innehåll och inriktning stämmer väl med riksdagens intentioner och regeringens anvisningar, men pengarna är slut. Jag har litet svårt att förstå att det skulle föreligga några risker med just de uppräknade anslagen. Riskerna måste väl rimligtvis föreligga också med de pengar som även regeringen har tänkt sig? Till detta är att säga att här finns 33 ett fast regelsystem, och dessutom är det ju regeringen själv som fördelar pengarna. Utskottets ordförande sade också att det är viktigt att det är attraktivt att etablera företag ute i regionerna. Ja, men den aktiviteten får sig en allvarlig knäck då regeringen och socialdemokraterna tar bort sysselsättningsstödet till stödområde C. Lars Ulander var irriterad över reservation 19. Från vårt håll har vi medverkat till att den har kommit till. Vi har inte velat ge upp hoppet att riksdagen skulle kunna stödja den. Det innebär att bl.a. Bergslagsområdet, som är hårt utsatt och behöver allt tänkbart stöd, skulle kunna få ett handtag i en svår tid och i ett utsatt läge.

Herr talman! Lars Ulander redogjorde på ett bra sätt för de vinster som vårt land har haft av den rätt långa internationella högkonjunkturen, den nedåtgående kurvan för oljepriset och dollarkursens utveckling. Jag noterade liksom Elver Jonsson utskottsordförandens ord, att han nu var beredd att ta regionalpolitiken på allvar. Om vi bara tittar på Norrlandslänen ser vi att det sedan den socialdemokratiska regeringen tog över har skett en utflyttning av 22 000 unga norrlänningar — dem som vi så väl behöver ha kvar för att bygga framtidslandet. Liknande siffror finns för bl.a. sydöstra Sverige. Man måste ställa sig frågan varför då inte Lars Ulander ställer upp på en ökning av länsanslagen. Han talar t.o.m. om att de kommer att ”utsmetas”. Tror inte Lars Ulander heller på industriministern? Lars Ulander får tänka litet på vad han säger. Det är faktiskt industriministern som i så fall är ”utsmetaren”. Riktigt så illa som Lars Ulander tror om industriministern tror inte jag. Skulle han uppträda så, skulle det vara alltför utmanande gentemot de arga socialdemokratiska kommunalråden ute i berörda bygder. Utskottets ordförande talade om fördubblade anslag till regionalpolitiken. Industriministern brukar vara värre. Han brukar tala om att de nära på skulle ha tredubblats. Bägge sakerna är helt felaktiga. Jag hoppas att jag får en liten omgång med Thage G. Peterson om det senare. I fast penningvärde har tyvärr inte de regionalpolitiska anslagen förbättrats. Detta är den bistra sanningen. Lars Ulander håller ett anförande i förhoppningen om att det i det här landet inte finns någon undersökande journalistik, några journalister som kan räkna plus och minus. 200 miljoner till länsanslag plus det paket som jag har talat om på 400 miljoner — som vi bör behandla till hösten blir 600 miljoner. För nästa år vill regeringen enligt propositionen satsa 488 miljoner på de berörda anslagen. Summan blir då 1 088 milj.kr. Vi vill göra en bra satsning. Tiden är ute.

Herr talman! Jag håller med Lars Ulander om att vi har haft en tillväxt i vårt land, men den är mycket ojämnt fördelad. Och det kan inte vara någonting att skryta med för en socialdemokratisk regering att inte ha kunnat fördela tillväxten, att inte ha kunnat styra. Det stora problemet är ju att den — Prot. 1986/87:128 socialdemokratiska regeringen inte kan styra tillväxten. Man kan fundera 21 maj 1987 över om inte socialdemokratin är världsbäst på att förvalta kapitalismen. Man kan undra om någon borgerlig regering skulle kunna stå upp för en strukturomvandling lika lättvindigt som den socialdemokratiska regeringen har gjort sedan 1982. Det är surt, sade räven, när han inte fick precis som han ville. — Det kan naturligtvis vara så, Lars Ulander, om man är litet överkänslig. Men socialdemokratin gör upp med borgerligheten varje dag. I det allra mesta får den stöd från borgerligheten i de stora och avgörande frågorna. Det är sanningen. Nu går man på händer, skickar cirkulärskrivelser och säger: Nu är det dags igen. Jag kan hålla med Lars Ulander om att beslutsprocessen i riksdagen är litet krånglig ibland: Propositioner, motioner, preliminär behandling i utskott osv. — men resultatet är inte klart förrän vi har justerat. Den formella handläggningen kan inte få vara viktigare än själva det politiska innehållet. Det är det vi kanske drabbas av ibland här i riksdagen. Nu säger Lars Ulander: Vi tänker senare komma med resurstillskott i de utsatta regionerna. Det tar jag som ett direkt löfte från regeringen, att det skall bli ordentliga tillskott. Det finns fortfarande en vänstermajoritet i denna riksdag, Lars Ulander. Jag hoppas att det är så, om inte socialdemokraterna har hamnat på andra sidan. Vi kan alltså besluta om kraftfulla insatser på infrastrukturen och ta pengarna där de finns i landet — pengar som kommit genom devalveringsvinster och låga löneökningar, pengar som i dag ligger i storföretagens kassakistor och används till spekulation. Dessa pengar bör naturligtvis fördelas rättvist, Lars Ulander. Men jag vet inte om jag skall ta det anförda som ett löfte om resurser. Jag är rädd för att det inte är det utan bara handlar om någon miljon, som inte alls löser de stora problemen vad gäller regionalpolitiken. Mitt exempel på länsanslag visade inte på någon speciell ”utsmetning”. Av 200 miljoner som har kommit till, kommer med den gamla fördelningsprincipen 171 miljoner att hamna i de av riksdagen prioriterade regionerna — framför allt för att förhindra avflyttning i glesbygd.

Herr talman! Lars Ulander för en märklig argumentering. Till att börja med gör han gällande att det ute i länen finns en lång rad intressanta projekt som bara väntar på att bli finansierade. De finns förtecknade, de har en bred förankring, de är genomdiskuterade. De är också diskuterade i regeringskansliet. Av det skälet måste man säga nej till ett förhöjt länsanslag, som skulle skapa förutsättningar under första året för att förverkliga projekt för ytterligare 200 milj.kr. Det är en fullständigt orimlig argumentation. Vidare gör han gällande, att när vi säger nej till den här formen av fullmaktspengar —300 milj.kr. — saboterar vi en effektiv regionalpolitik. Men om vi bifaller utskottsmajoritetens förslag tvingas vi acceptera att varje departement skall återkomma under sin resp. huvudtitel. Och då får regeringskansliet problem över departementsoch sektorsgränserna. Klarare kan man inte, herr talman och värderade riksdagsledamöter, ge uttryck för 35 problemen inom regeringskansliet när det gäller att hantera regionalpolitiken. Den beramade statssekreterargruppen, den mångomtalade samordningen, de effektiva kanalerna mellan departementen fungerar uppenbarligen inte särskilt bra. Man klarar tydligen inte av att snabbt hantera olika förslag om effektiv fördelning av pengar till strukturförändringar annat än om industridepartementet får pengarna. Jag tycker, herr talman, att detta är ett utomordentligt kraftfullt belägg för att den samordning som man har talat om inte existerar — eller åtminstone är den mycket dålig. Det skall bli intressant att framöver få höra industriministerns version av detta. Sedan vill jag ta upp en annan punkt, som gäller storstäderna. Lars Ulander sade i sitt inlägg att man måste ta tillväxten inom Storstockholm på allvar. I det ligger förmodligen att han ser med oro på den kraftiga befolkningsökningen och de problem den har skapat. Min fråga till Lars Ulander är: Vad är det för åtgärder han som utskottsordförande skulle vilja se att regeringen vidtar? Är det skatter och andra typer av extra pålagor som skall komplettera den byggnadsreglering som i dag finns och som hittills har skapat problem och förmodligen minskat Stockholms och därmed också Sveriges utvecklingsmöjligheter? Är det extraskatt, är det ytterligare arbetsgivaravgifter som man tänker föreslå för Stockholm? På något sätt måste man väl praktiskt hantera frågan om man tar Storstockholmsutvecklingen på allvar — det var så Lars Ulander uttryckte det, att han såg allvarligt på denna tillväxt.

Herr talman! Elver Jonsson säger att jag gav en alltför glättig bild av arbetsmarknadssituationen, och han menar att situationen är dålig inom de stora områdena. Nej, så är det inte, och det borde faktiskt utskottets vice ordförande veta. Det förekommer en nedgång i arbetslösheten över hela landet. Det är riktigt att det förekommer regionala skillnader med högre arbetslöshet på vissa ställen, men det finns en allmänt nedåtgående trend. Jag undrar vidare om inte Elver Jonsson har en dålig dag. Han talar om att pengarna är slut. Men vi anslår ju nu pengar för den budgetperiod som börjar den 1 juli. Av vår skrivning i betänkandet framgår klart att regeringen kan återkomma om goda projekt dyker upp. Visa på ett enda bra projekt som på grund av att det saknats pengar inte utförts! Något sådant projekt finns inte, och det vet Elver Jonsson mycket väl. Börje Hörnlund gick på i ullstrumporna även denna gång, men det gladde mig faktiskt att han inte svor i talarstolen, vilket han gjorde i sitt första anförande; något som jag reagerade ganska kraftigt emot. Han sade att det förhållandet att det har gått bra för Sverige beror på oljeprissänkningarna, den låga dollarkursen osv., men det är faktiskt någonting som hela världssamfundet har haft fördel av. Oavsett vilken statistik man än hänvisar till finner man att det har gått bättre för Sverige än för andra länder. Börje Hörnlund och jag tror också de övriga i utskottet, inte minst Lars-Ove Hagberg, har vidare gjort en dundermiss i sitt tänkande. Man säger att 200 milj.kr. nu har förts över till länsanslaget från anslaget under punkten C10, som avser infrastrukturella åtgärder, och att man därmed ökat anslagsbeloppet. Man menar vidare att motsvarande överföringar skall göras under en treårsperiod, dvs. sammanlagt 600 milj.kr. På infrastrukturanslaget står emellertid bara 300 milj.kr. till förfogande under en treårsperiod. Ni har inte riktigt begripit de här förhållandena. I själva verket kommer 300 milj.kr. att falla ut under det kommande budgetåret. Med ert sätt att räkna skulle man kunna säga att de 600 milj.kr. som ni hänvisar till ökar till 900 milj.kr. Men som bekant tar riksdagen varje år ställning till budgeten, och jag är därför litet förvånad över att ni driver frågan på detta sätt. Jag undrar om inte Börje Hörnlunds mål är att försöka lura de undersökande journalisterna. Det verkliga förhållandet är alltså det att 300 milj.kr. kommer att stå till förfogande under det kommande budgetåret. Jag vill till slut rikta mig till Lars-Ove Hagberg, som använder orden ”Surt, sa räven”. Jag förstår inte varför vpk ger sig in på ett klassamarbete av den typ som det här gäller. Detta är inte speciellt hedrande för er.
Herr talman! Jag har inte förnekat att arbetsmarknadsläget totalt sett har förbättrats i den högkonjunktur som vi nu har haft. Men här finns två allvarliga problem. Det ena är att vi under denna högkonjunktur har haft den högsta arbetslösheten någonsin i historisk tid. Det andra är, som utskottets ordförande sade, att de regionala skillnaderna är så uppenbara att man på en del håll kan tala om en alarmerande situation. När folkpartiet för sin del tog sig an de regionalpolitiska frågorna lade vi tyngdpunkten vid fyra områden: för det första ett kraftigt uppräknat länsanslag, för det andra en utredning för översyn av hela den regionalpolitiska problematiken, för det tredje behållande av sysselsättningen i stödområde C och för det fjärde redovisning för riksdagen av de infrastrukturella medlen. På tre av dessa fyra punkter har vi fått utskottets stöd, och det är vi glada för. Men vi beklagar att utskottsmajoriteten inte har velat ställa sig bakom sysselsättningsstödet i stödområde C. Det skulle ha varit mycket värdefullt om så hade skett. Kammaren har på den punkten fortfarande möjlighet att avslå utskottsmajoritetens yrkande. När det sedan gäller länsanslaget säger utskottets ordförande att vi inte har försummat någonting av brist på pengar. Jo, visst har vi det. I t.ex. ett närbeläget men regionalpolitiskt svårt utsatt län som Gävleborgs län säger man att det råder en stor efterfrågan på länsanslagsmedel. Både lokaliseringsbidraget och glesbygdsstödet är förbrukat för det nu innevarande budgetåret. Dessutom har länsstyrelsen redan nu ansökningar på omkring 10 milj.kr. vardera för båda stödformerna. Ansökningarna avser projekt inom kommunikationsområdet, vägprojekt, utbildningsprojekt och kompetenscentra. Detta är vitala inslag i en positiv och praktisk regionalpolitik. Säg alltså inte att pengarna räcker och att det är onödigt med en förstärkning! Som jag sade förut har det framförts mängder av socialdemokratiska motioner och önskemål om att just länsanslaget skall räknas upp. Därför, herr talman, yrkar jag att kammaren följer utskottets förslag om en sådan välbehövlig uppräkning.
Herr talman! Det är kanske bäst att vi låter finansutskottet diskutera världskonjunkturerna vid riksmötets slut. Det ena av de två anslag som vi resonerar om, Lars Ulander, är länsanslaget. En majoritet i utskottet föreslår en ökning av detta med 200 milj.kr. till 688 milj.kr. Det andra anslaget är anslaget till infrastrukturella åtgärder. Samma majoritet i utskottet vill hos regeringen beställa ett paket som är större än 300 milj.kr. Det är en mycket enkel matematik. Vad gäller sysselsättningsstödet i stödområde C måste man faktiskt ställa frågan: Anser Lars Ulander och regeringen att det är en för positiv utveckling istödområde C? Detta består av landsbygdskommunerna utefter Norrlandskusten och i nedre Norrlands inre inland och av ett antal Bergslagskommuner. Det som kännetecknar samtliga dessa kommuner är att de sedan socialdemokraterna övertog regeringsmakten har haft en stark befolkningsminskning. I det läget slår socialdemokraterna till och tar ifrån dem sysselsättningsstödet. Bakgrunden till detta är att socialdemokraterna vet att moderaterna har valt en annan principiell linje. Moderaterna vill använda medlen från sysselsättningsstödet i stödområde C, tillsammans med motsvarande medel för stödområdena A och B, för andra ändamål. Socialdemokraterna vet att läget är så låst att man kommer att få igenom sin linje i kammaren. Det är alltså med berått mod som Thage G. Peterson berövar stödområde C dess sysselsättningsstöd. Jag kan inte förstå att Lars Ulander över huvud taget kan ta upp denna fråga. Hantering av frågan är generande både för regeringen och för utskottsmajoriteten.

Herr talman! Lars Ulander väljer — och det är inte speciellt förvånande — att helt tiga om frågorna i Storstockholmsregionen. Jag frågade vilka åtgärder som enligt hans mening bör vidtas, med tanke på att han själv i sitt inledningsanförande uttryckt en oro för utvecklingen. Jag tillåter mig att tolka hans totala tystnad så, att Lars Ulander inte är så oroad över utvecklingen. Han har egentligen ingenting till övers för straffskatter och regleringar inom byggnadssektorn vilka minskar byggandet, men han vill inte ge uttryck för den uppfattningen, eftersom han från initierad källa har kunskap om att man i regeringskansliet måhända förbereder åtgärder i form av pålagor och avgifter. Ett sådant agerande skulle ju kunna skapa vissa problem i hanteringen av dessa frågor, mellan grupperingar som följer den rent rumsliga fördelningen i kammaren. Lars Ulander agiterar och argumenterar vidare på ett utomordentligt märkligt sätt när det gäller länsanslagen och pengarna ute i länen. Alla utskottsledamöter teg inte när utskottet hade statssekreterargruppen, som Lars Ulander nämnde i sitt huvudanförande, på besök. Flera utskottsledamöter ställde faktiskt flera frågor. Men beredvilligheterna att svara på och presentera vilka projekt som fanns var ju inte så uttalat stor. Om detta berodde på att man befann sig i ett känsligt förhandlingsläge i olika projekt eller om man över huvud taget inte förstod våra frågor må vara osagt. Men jag tror ändå att frågorna formulerades så klart att utskottet — om det hade funnits ett genuint intresse från statssekreterargruppen att informera om de projekt som nu diskuterades — faktiskt skulle ha varit mycket intresserat av att ta del av detta. Jag skulle då vilja ställa en fråga till Lars Ulander. Delar Lars Ulander uppfattningen att det måste vara principiellt riktigt att det är riksdagen som har att ta ställning till olika konkreta förslag som olika departement förelägger riksdagen? Detta är ju den principiella invändning som utskottsmajoriteten har mot detta, låt oss kalla det, fullmaktsanslag. Det kan väl ändå inte vara så dåligt ställt med kommunikationsvägarna inom departementet, jag återkommer till det, att industriministern och andra ministrar tillsammans och under statsministern inte kan hantera samordningsfrågorna mellan departementen, och då gärna med hjälp av denna statssekreterargrupp. Enligt Lars Ulander förefaller det som om den enda möjligheten för regeringen att snabbt agera regionalpolitiskt är om industridepartementet får pengarna, eftersom industridepartementet, som Lars Ulander uttrycker det, har ansvaret för regionalpolitiken. Herr talman, och industriministern, med all respekt för industriministern trodde jag att det var statsministern och Övriga i regeringen som hade det totala ansvaret för detta, eller är de andra departementen så ointresserade att de inte är beredda att släppa till pengar och äska medel?

Herr talman! Nu har Lars Ulanders tonläge blivit ganska normalt igen. Han mildrar kritiken ganska avsevärt. Nu är vi inte populister längre. Nu förstår han inte varför vi bedriver klassamarbete, säger han. Nu får jag kvittera och säga att han tydligen inte begriper vad klassamarbete är. Det handlar nämligen om politik. Vi handlar nu i sak här i riksdagen i fråga om denna ståndpunkt, och det har inte ett dugg med klassamarbete att göra. Men Lars Ulander, han står väl för en klassamarbetspolitik som stöder storföretagens strukturomvandling dagligen utan några som helst ingrepp. Denna politik leder till lönenedpressning och ökade vinster i det här landet. Företrädarna för denna politik försöker lägga locket på varje facklig aktion för rättvisa i landet. Det är klassamarbete, Lars Ulander, men vi kanske inte behöver undervisa om sådana enkla saker här i riksdagen. Varför gör vi nu detta från vpk? Vi har insikten att avfolkningsbygderna, glesbygderna, behöver stöd för att kunna räddas. För detta ändamål är länsanslaget alldeles utmärkt, Lars Ulander. Vi vill också ha ökade medel till infrastrukturen, men regeringen vägrar varje gång att höja länsanslagen. Nu har det funnits en möjlighet här i riksdagen att vidta båda dessa åtgärder, nämligen att höja länsanslaget och samtidigt, om regeringen har den politiska viljan, öka medlen till infrastrukturen. Vi har ju faktiskt breddat basen för regionalpolitiken. Industriministern borde vara oerhört glad och gå till finansdepartementet och Kjell-Olof Feldt och säga att han har fått riksdagens uppdrag att begära pengar för detta ändamål, eftersom det är riksdagens vilja. På detta sätt hjälper vi ju industriministern att få loss pengar till regionalpolitiken. Om vi inte hade gjort det hade det varit tvärstopp — det är ju sanningen. Resultatet i dag blir ju då både en satsning på glesbygden och en satsning på infrastrukturen. Innerst inne misstänker jag emellertid att regeringen inte vill satsa mer än dessa 300 milj.kr. under tre år. Lars Ulander säger ju att dessa 300 milj.kr. skall användas under tre år. Skall man komma igen varje år med något slags treårsprogram, eller hur har man tänkt? Eftersom dessa pengar skall användas under tre år, är det väl tänkt att det skall vara på detta sätt. Jag kan inte tänka mig annat än att det här är den ram som regeringen har tänkt att satsa på när det gäller infrastrukturen. Men från denna talarstol kan vi redovisa att behoven är i miljardklassen, om det skall bli någon regional balans. Och jag har redovisat att tre kommuner, bl.a. min hemkommun, har begärt det dubbla beloppet i förhållande till dessa 300 milj.kr. Man utmanar ju löjet om man då säger att man har en stark regionalpolitik. Det är ju tvärtom. Man vill tydligen förbättra strukturomvandlingen bara på kapitalets villkor.

Herr talman! Elver Jonsson säger att arbetslösheten fortfarande är hög. Men jag tycker att man i folkpartiet skulle kunna glädjas över att vi tiondel för tiondel har kunnat minska arbetslösheten i stället för att tala om sysselsättningsfrågor och om vår situation, som folkpartisterna så ofta gör när de är ute och talar. Det är naturligtvis en samlad politisk bild som ligger bakom denna minskning av arbetslösheten — den ekonomiska politiken, regionalpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och annat. Det är nog ganska bra att vi har lyckats med detta. Innan vi är klara med den här första rundan vill jag från denna talarstol slå fast att ni har minskat de regionalpolitiska insatserna med 100 milj.kr. Sedan står ni här och anklagar socialdemokraterna för att vi inte vill bedriva en regionalpolitik som är tillräckligt bastant. Men det är ju ni som har åstadkommit detta. Vad har ni gjort för övrigt? Ja, ni har tagit bort möjligheterna att på ett ordentligt sätt gå in ute i regionerna med de 300 miljonerna som regeringen har föreslagit. Sedan säger ni att man får komma tillbaka till riksdagen. Vad innebär det? Det innebär att sommaren går — vi skall ju på ferier nu — och fördröjningen kommer att leda till att detta kommer att slå ganska hårt. Åk inte ut i bygderna och för en vilseledande argumentation, utan säg som det är att ni genom ert agerande har tagit bort möjligheterna för den socialdemokratiska regeringen att efter den 1 juli bedriva en regionalpolitik som är absolut nödvändig! Jag vet inte om det finns någon större anledning att fortsätta diskussionen med Börje Hörnlund. Han återkommer i sitt anförande till C-regionerna. Alla som upplevde de hektiska dagarna med Börje Hörnlund i något slags registol vid förhandlingar och annat vet att han var beredd att sälja det mesta för att han skulle åstadkomma ett nederlag för regeringen. Där var naturligtvis C-regionerna med. Men sedan kan man ju alltid, som jag sade i mitt huvudanförande, så att säga tvätta händerna med en reservation. Anders G Högmark återkom till frågan om Stockholmsområdet. Om Anders G Högmark hade lyssnat på mitt inlägg hade han fått klart för sig vad jag anser om det här. Vi måste helt enkelt föra en regionalpolitik som ger — Prot. 1986/87:128 även orter ute i landet en möjlighet att vara med och konkurrera. Vi måstese 21 maj 1987 till att vi slipper den koncentration som man i dag har i Stockholm. Det måste ske genom en bastant och ordentlig regionalpolitik tillsammans med en ekonomisk politik och en näringspolitik naturligtvis. Jag kan därför inte begripa varför jag får frågor om detta. Jag börjar känna igen Anders G Högmark nu, men han har tydligen blivit offer för en desinformation när det gäller vad dessa 300 miljoner kontra de 200 miljonerna är för något.